Herr talman! I sitt utlåtande över motionen om bl.a. rätt till beriktigande av uppgifter i pressen hänvisar konstitutionsutskottet till ett utlåtande vid 1965 års riksdag. I det åberopade utlåtandet anfördes vissa principiella argument mot en genmälesrätt. Utskottet skrev i sitt utlåtande: »Den svenska tryckfrihetsrätten har som grundläggande regel, att var och en som vill yttra en mening eller upplysa om ett förhållande kan göra detta genom att själv författa och låta trycka en skrift eller — — — genom att lämna ett bidrag eller meddelande för offentliggörande i tidning eller annan tryckt skrift. Eftersom pressen rymmer företrädare för skilda meningsriktningar torde den som har utsatts för ett angrepp i en tidning ha möjligheter att få ett beriktigande framfört till allmänheten. Redan härigenom uppkommer ett tryck på utgivaren av den tidning som innehållit angreppet att införa ett beriktigande i sin egen tidning.» Herr talman! Enligt min mening har utskottet i det nu återgivna visat prov på ett ytligt liberalistiskt betraktelsesätt. Det förhåller sig nämligen som bekant ingalunda så att den som blivit angripen i en tidning därmed skulle ha några som helst reella garantier för att kunna få ett bemötande publicerat och bekantgjort för allmänheten. Möjligheterna i det avseendet försvagas särskilt genom den nuvarande utvecklingen inom pressen. På åtskilliga orter i vårt land finns en enda dominerande tidning, och för den händelse en sådan tidning skulle vägra att publicera ett genmäle eller en dementi är den angripne föga hjälpt med den teoretiska möjligheten att kanske få in genmälet i en tidning som utkommer på helt annan ort. Det är för övrigt ytterst osäkert om denna andra tidning över huvud taget skulle vara intresserad av att publicera sådana dementier och genmälen. Gäller det en tvist eller en motsättning av rent lokal karaktär innebär inte ens existensen av två tidningar med god spridning på samma ort någon garanti för att den angripne verkligen får sin rätt till genmäle tillgodosedd — det kan ju hända att båda tidningarna intar ungefär samma attityd i den aktuella frågan. Utskottet säger vidare i sitt utlåtande förra året: »Den viktigaste förutsättningen för allsidigheten i debatten genom tidningar, tidskrifter och andra tryckta skrifter är således rätten att fritt ge ut skrifter.» Ja, det är ju en gammal vacker liberal tanke, men den har verkligen inte mycket att göra med förhållandena i dagens svenska samhälle. Alla vet att det är oöverkomligt för andra än de kapitalstarkaste att i dag starta nya tidningar och på det sättet trygga de möjligheter som utskottet här hänvisar till. Det är med andra ord i stor utsträckning en rätt utan innehåll. Pressens politiska betydelse är som bekant mycket omstridd. Men en sak är säker och det är att tidningarna har en väldig makt när det gäller enskilda människors väl och ve. Jag vet av egen erfarenhet hur lätt det är när man sitter på en tidning att av ren ovarsamhet allvarligt skada en oskyldig människa. Om det sedan skulle komma illvilja med i spelet, kan resultatet för den utsatte bli förödande. Om vederbörande då vill ha in genmälen och dementier måste man ta hänsyn till det faktum att chefredaktörer inte är mer än människor. Sitter man där i sin ensamhet kan det vara lätt att inbilla sig själv att dementien går vid sidan av saken, att den är ointressant, att den är för långrandig, att den bör strykas ned, och om den alls skall publiceras så får det ske på en tillräckligt osynlig plats. Det talas i utskottets utlåtande om att det är en allmänt erkänd sed inom pressen att bereda plats för befogade genmälen och beriktiganden. Det kan i princip vara riktigt, men tyvärr måste man konstatera att tillämpningen av seden varierar. I ett sammanhang har jag tillåtit mig notera att den omständigheten att en tidning aldrig innehåller dementier ingalunda behöver vara bevis för att den är särskilt vederhäftig. Den enkla orsaken kan vara att tidningen har en chefredaktör vars personliga prestige inte tål erkännande av att det förekommer fel i hans tidning. Problemet om den stora tidningen kontra den lille mannen håller enligt min mening på att bli alltmera tillspetsat. Det berör en fråga om maktbalansen inom demokratien och om försvaret av den personliga integriteten, en problematik som börjar bli allt allvarligare i vårt samhälle. Jag är medveten om båda parters intressen och svårigheter härvidlag. Det är ju populärt att klanka på journalister. Många har väl inte klart för sig under vilka svårigheter journalisterna arbetar, särskilt i en skärpt konkurrenssituation inom pressen. Men samtidigt tvingas man konstatera att hos en minoritet av journalister, inte minst i de yngre årgångarna, finns exempel på en tilltagande hänsynslöshet och ovederhäftighet och en sjunkande journalistisk yrkesmoral. Sådana fenomen gör det också angeläget att trygga behovet av genmälesrätt i tidningarna. Konstitutionsutskottet hänvisar både i det tidigare utlåtandet och i det nya till Publicistklubbens publiceringsregler som nu är föremål för omarbetning. Som tidigare aktiv i Publicistklubben vill jag ingalunda förneka värdet av dessa regler. Tyvärr förefaller det dock som om den nu föreslagna skrivningen snarast skulle stärka tidningarnas ställning på de angripnas bekostnad. Jag finner med andra ord att de principiella skäl som utskottet stöder sig på inte är hållbara vid närmare granskning. Däremot tror jag mycket väl att det kan finnas starka praktiska invändningar mot att för närvarande införa något slags lagfäst genmälesrätt i tidningarna. Vad jag har sett av en sådan lagfäst genmälesrätt i exempelvis österrikisk press för en del år sedan har inte gjort mig särskilt entusiastisk. Men jag kan tänka mig att även om frågan inte i dag är mogen kan ett hot om framtida lagstiftning spela en nyttig roll och förmå tidningar som syndar på nåden till ökad självdisciplin och självrannsakan. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag kan i mångt och mycket instämma i vad herr Björk anförde. Problemet finns där — det vore dumt att försöka bestrida det. Jag kan särskilt instämma i yttrandet att chefredaktörer inte är mer än människor. Jag skulle mot bakgrunden av våra gemensamma erfarenheter på denna punkt vilja säga att vi snarast är mindre män niskor, eftersom vi blir yrkesskadade i vårt arbete. Jag har emellertid på tre punkter erinringar att göra. Den första gäller herr Björks enligt min mening något onyanserade angrepp mot den yngre journalistkåren. Jag tror inte att det ligger till så som han gjorde gällande, nämligen att de yngre journalisterna är sämre än de äldre. Om det finns några generationsmässiga missförhållanden, ligger i så fall felet hos oss som är äldre inom branschen för att vi inte i tillräcklig grad sörjt för information och utbildning. Jag har vidare den invändningen att göra mot herr Björk, att han uteslutande talade om tidningarna. För mig förefaller det stora problemet i dag snarare vara de andra informationsmedia med tanke på den oerhörda slagkraft som kombinationen av bild och text har i exempelvis televisionen. Därvidlag finns det verkligen möjligheter, tyvärr ibland okontrollerade och till och med okontrollerbara, att skada andra åsiktsriktningar än den vederbörande själv företräder. Den sista invändningen är att herr Björk enligt min mening underskattar Publicistklubbens <:publiceringsregler. Jag syftar inte så mycket på reglerna, vilkas nya utformning på denna punkt ändå är relativt bestämd, utan på den verksamhet som bedrivs av Pressens opinionsnämnd mot bakgrunden av dessa regler. Jag tror att herr Björk om han studerar opinionsnämndens utslag under senare år kommer att finna en rad fall där opinionsnämnden framfört klander mot vederbörande tidning för att denna inte infört genmälen, ibland till och med enligt mångas mening ett för långtgående klander. Dessa exempel tycker jag ger belägg för att det håller på att växa fram en praxis på detta område, vilken i och för sig mycket gläder mig och vilken går ut på att en tidning skall införa genmälen. Därmed faller också herr Björks resonemang om det lokala inflytandet, eftersom <opinionsnämndens utslag gäller oavsett spridningsområdet och i mycket stor utsträckning är riktgivande för svensk press. Vi har i opinionsnämndens exempelsamling många exempel från senare år på hur man gripit in i fall där en monopoltidning inom ett visst spridningsområde vägrat införa genmälan. Eftersom opinionsnämndens utslag skall återges i vederbörande tidning, länder detta också till både uppmärksamhet och efterrättelse. Jag vill vidare, herr Björk, instämma på en annan punkt, nämligen att det föreligger praktiska svårigheter med lagstiftning av betydande mått. Kammarens ärade talman var en gång svensk chefsdelegat vid en internationell konferens i Geneve — det var år 1948 — varvid bland annat en internationell beriktiganderegel diskuterades. Då föreslogs från vissa stater en regel av innehåll att informationsmedia och tidningar skulle vara skyldiga att införa ett beriktigande av minst samma storleksordning som det felaktiga meddelandet. Kammarens ärade talman begärde då ordet — jag hoppas att jag får återge hans inlägg — och framhöll att det inte är nog med en sådan regel. Om nämligen en tidning exempelvis skriver: »Konungen av Sverige är död», använder den fem ord, men ett beriktigande måste innefatta sex ord: »Konungen av Sverige är icke död!»

Herr talman! Jag kan liksom herr Hernelius instämma med herr Björk på en punkt, och det gäller att en lagstiftning på detta område skulle medföra mycket stora faktiska svårigheter. Problemet finns. Det finns tidningar som bryter mot god sedvänja. Jag kan också hålla med båda herrarna om att min erfarenhet säger, att chefredaktörer »inte är mer än människor». Jag har själv haft en viss erfarenhet av det, inte bara på den tidning där jag arbetar, utan kanske också genom det intresse jag utsatts för från en chefredaktör på en annan tidning. Om jag hade begärt ett beriktigande, hade jag visserligen säkert fått in det, men jag tror inte att det hade ändrat mycket i sak. Påståendet var gjort och i bestämt syfte. Där är ju en av svårigheterna — det håller nog herr Björk med mig om. Jag tycker liksom herr Hernelius, att det var egendomligt att herr Björk gick så kraftigt fram mot de yngre journalisterna. Det är klart att de liksom alla yngre människor har en annan inställning än vi, men med tanke på det arbete som nu görs och den proposition, som nu har lagts fram av ecklesiastikministern, tycker jag inte att det i dagens läge skulle fordras en lagstiftning. Här arbetas ju verkligen på att ge journalisterna den utbildning och den pressetiska syn som väl herr Björk vill ha. Herr Björk talar också om nödvändigheten av att man får in beriktiganden med stöd av lagstiftning. Men, herr Björk, är det verkligen så att tidningarna inte tar in beriktiganden? Inom Publicistklubben gjordes för några år sedan en stor undersökning, som visade att Publicistklubbens regler tillämpades i mycket stor utsträckning. Denna utredning — som efter vad jag vill minnas omfattade mellan 4000 och 5 000 tidningsnummer — pekade på någonting helt annat, nämligen att man tilllämpade Publicistklubbens regler. Redan då fanns bestämmelsen, att tidningarna borde ta in beriktiganden. Denna bestämmelse har, som herr Hernelius påpekat, skärpts i det förslag som Publicistklubben har lagt fram och som vem som helst — inte bara herr Björk och jag — kan föreslå förbättringar i. Får jag tro herr Björk skulle dagens problem vara närmast en politisk fråga. På grund av att så stora delar av den socialdemokratiska pressen tvingas till nedläggning skulle nu de större tidningarna — om jag förstått herr Björk rätt — missbruka sin ställning. Detta står ju i strid med den undersökning som häromdagen refererades i pressfönstret i TV. Undersökningen visade att den tidning som fått de flesta anmärkningarna på sig var den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet. Sedan kom Expressen och därefter Kvällsposten. Det var alltså oavsett politisk färg fråga om de stora kvällstidningarna, under det att den stora högertidningen i Stockholm inte hade fått någon anmärkning. Inte heller mot tidningar som var ensamma i sitt spridningsområde hade det riktats några anmärkningar. Det är klart att herr Björk kan svara att det hela beror på att man vet att det inte lönar sig — man får inte in något genmäle. Men jag vill nog gärna att herr Björk ger starkare belägg för detta påstående innan jag kan acceptera det. Herr Björk tycker att det är fel att konstitutionsutskottet hänvisar till sitt utlåtande av år 1965. Men år 1965 hänvisade vi också till 1963, då konstitutionsutskottet gjorde en större utredning. Detta är inget nytt problem. Det har återkommit ständigt och jämt, och ständigt har det visat sig att lagstiftningsåtgärder icke har ansetts vara önskvärda.

Herr talman! Jag vill först och främst understryka, att jag ingalunda har riktat några generella angrepp mot yngre journalister; jag har tvärtom framhävt de svårigheter under vilka dessa journalister arbetat. Men jag har samtidigt noterat, att det finns exempel på sjunkande yrkesmoral inte minst hos vissa yngre journalister. Detta kan dock uppenbarligen inte tolkas som ett generellt angrepp. Jag har också sagt att chefredaktörerna har sitt ansvar, och jag tror att en del av de problem det här gäller uppstår, kanske vi kan säga, genom ett samspel mellan chefredaktörer med otillräcklig ansvarskänsla och yngre journalister med otillräcklig yrkesmoral. Men jag vill som sagt alltjämt inte generalisera. Det är intressant att notera, att herr Hernelius och jag tycks ha lättare att komma överens i flertalet sakfrågor än de representanter för liberal press som här har uppträtt och verkar såsom stungna av en orm. Andra informationsmedia än press är också, herr Hernelius, ett väsentligt problem att diskutera. Nu tog jag i mitt anförande bara upp den punkt som gäller pressen för att utskottet där hade en speciell argumentering. Dess argumentering i fråga om andra massmedia ligger ju på ett helt annat plan. Jag tror visst, liksom herr Hernelius och andra talare, att Publicistklubbens regler är värdefulla. Det har också understrukits. Jag vill uttrycka förhoppningen att dessa skall bli allmänt och utan undantag respekterade. Så liberal är jag, att jag föredrar att problemet löstes genom en hundraprocentig respekt för Publicistklubbens regler hellre än genom en lagstiftning. Men herr Hernelius måste alltjämt övertyga mig om att det nya förslaget till regler för Publicistklubben innebär en förstärkning av den enskildes ställning gentemot tidningarna. Sedan föranleder mig herr Sörensons inlägg att något utreda frågan om liberalt kontra socialistiskt synsätt.

Jag vill dock understryka, att mycket av det goda i liberalismen har socialdemokratien accepterat och integrerat i sin idévärld. Det är de verklighetsfrämmande inslagen i liberalismen som vi vänder oss emot. Jag kan också konstatera att det pågår en märklig utveckling inom vad herr Sörenson betecknar som liberalism. De gamla liberalerna var t.ex. rädda för monopol och maktmissbruk. De nya liberalerna är ingalunda rädda för, tycks det, konsekvenserna av 1okala monopol inom pressen. De gamla liberalerna slog verkligen vakt om de enskilda människorna. Men när man nu med hänvisning till monopolsituationer inom pressen understryker behovet av att stärka skyddet för de enskilda människorna — ja, då blir de nya liberalerna högeligen irriterade. Herr Sörenson och andra talare kanske inte riktigt har insett, att samhällsutvecklingen skapar helt nya problem när det gäller människornas frihet och rättigheter och att det i många fall blir nödvändigt att trygga den enskildes rätt genom kollektiva åtgärder och lagar. Fru Segerstedt Wibergs inlägg behöver jag inte närmare gå in på, ty det hade mycket litet med mitt eget att göra. Varken hon eller några övriga talare tycks ha uppfattat, att den svaghet som jag riktade mig emot var utskottets försök i utlåtandet av år 1965 att motivera ett avvisande av genmälesrätten med att man hade vissa garantier genom mångsidigheten och mångstämmigheten i pressen.

Herr talman! Herr Björk ansåg att vi hoppade till såsom stungna av en orm! Det tror jag inte, men när man talar om liberalism på det sätt som herr Björk gjorde i sitt första anförande, kommer det självfallet en reaktion från liberaler. I sitt andra anförande tonade herr Björk ned sitt angrepp väsentligt men vidhöll att det finns en monopoltendens inom pressen. Det är beklagligt, att tidningsdöden har gjort att många socialdemokratiska organ har tystnat. Men därmed har det inte uppstått någon monopolställning i pressen. Vi har närmare 130 tidningar i landet. Den monopolbild som herr Björk målar ut är felaktig. Herr Björk gjorde det mycket bekvämt för sig genom att säga, att han inte skulle bemöta mig, men jag vill fortfarande veta var någonstans genmälen icke har förekommit och om det verkligen är många genmälen som inte blivit införda? Är denna tendens verkligt påtaglig, eller vad avsåg herr Björk med sitt första inlägg? Det föreföll mig närmast som om herr Björk ville avskaffa systemet med ansvarig utgivare; då skulle man ju komma fram till ett sådant system som att låt oss säga en regering, som finge en proposition felaktigt refererad, skulle kunna tvinga igenom ett genmäle i tidningen mot utgivarens vilja. Man skulle alltså sätta ur spel regeln om att ingenting får publiceras i en tidning utan utgivarens samtycke, som det heter i tryckfrihetsförordningen. Herr Björk säger att han har stött sig på att vi i utskottet har hänvisat till 1965 års utlåtande, men jag vill upprepa att det föreligger en hel rad utlåtanden i samma riktning. Bilden har inte ändrats så väsentligt som herr Björk nu hävdar. Om han hade tagit upp andra massmedia kunde man möjligen tala om monopoltendenser, men i pressen finns inte en sådan som herr Björk har beskrivit. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Debatten har fått en yrkesprägel och den har varit mycket intressant. Jag tror detta är sådant, som vi måste få debattera. Som motionär vill jag emellertid framför allt hålla fast vid tongångarna i början av debatten. Det gladde mig mycket att få höra den journalistiska självprövning, som herr Björk gjorde, och som enligt vad jag förstod de närmaste talarna efter honom i stort instämde i. Ty det handlar främst om den lilla människan, som ofta kommer i kläm för tidningarnas iver att servera nyheter — den lilla människan som inte har andlig och materiell styrka att driva sin sak. Det är angeläget att vi inte upphör att kämpa för hennes rätt. Det är bakgrunden till motionen, och jag är tacksam för debatten ur den synpunkten.

Herr talman! Herr Björk hade åtskilliga sanningar att säga, och en del av dessa sanningar kretsade kring pressmonopolproblemet. Detta är ett stort problem — internationellt lika väl som svenskt. Där problemet är mest markant, i Förenta staterna, söker tidningarna att på nyhetsplats balansera upp det genom att ge utrymme åt båda sidor i en utsträckning som är förebildlig för vår press i Europa. Jag kan dock inte underlåta att ställa en liten fråga till herr Björk. Om herr Björk så reagerar mot monopol, och på goda skäl, varför vill då herr Björk, när det startas en ny televisionskanal i detta land, icke se till att det blir två redaktioner, en för vardera kanalen?

Herr talman! Herr Hernelius vet mycket väl, att frågan om allsidighet och mångsidighet i radio och television har blivit ofta diskuterad och noga prövad. Man har varit utomordentligt angelägen om att genom olika bestämmelser och olika organ få garantier för att en sådan mångstämmighet skall bli verklighet.

Herr talman!

Herr talman! Herr Hernelius har inte kunnat bestrida vad jag har sagt om strävandena att skapa garantier för mångsidighet i radio och TV. Herr Axel Andersson tycks nu plötsligt föreställa sig att jag har yrkat på den svenska pressens avskaffande! Nej, herr Axel Andersson, jag klagar verkligen inte över att det finns för många tidningar. Jag tycker tvärtom att det borde finnas flera.

Herr talman! Tredje lagutskottets utlåtande nr 14 behandlar en proposition angående ändring i fornminneslagen och vissa konsekvensändringar i andra författningar. I de likalydande motionerna nr 704 i första och 879 i andra kammaren yrkas att riksdagen skall avslå propositionen och hos regeringen begära ett nytt förslag till lagstiftning. Som en av motionärerna vill jag gärna säga ett par ord i ärendet. Enligt förslaget skall i lagen om fornminnen införas särskilda bestämmelser om skeppsvrak, vilka bestämmelser skall tillämpas, om det kan antas, att det har gått minst hundra år sedan skeppet blev vrak. Samma bestämmelser skall gälla för föremål, som påträffas i ett sådant vrak eller i närheten av det, om föremålet har samband med vraket. Bestämmelserna innebär, att ett sådant skeppsvrak eller föremål får undersökas eller bärgas bara av riksantikvarien eller av någon som fått tillstånd av riksantikvarien. Om bärgning sker, skall vraket eller föremålet tillfalla kronan, när det inte finns någon ägare. Andra sjöfynd, som kan antas vara minst hundra år gamla, skall behandlas enligt bestämmelserna för fornfynd som påträffas utanför fast fornlämning. Sådana fynd har uppbhittaren rätt att behålla och han behöver inte göra någon anmälan om fyndet. Det finns emellertid ett undantag. Om föremålet består av guld, silver eller koppar, är upphittaren skyldig att hembjuda det till kronan för inlösen. Om sådant fynd skall uppbhittaren göra anmälan till riksantikvarien eller hans ombud eller också till polismyndighet. Om det då finns anledning att anta, att det finns ägare till föremålet, skall fyndet kungöras som hittegods. När kronan inlöser fornfynd kan upphittaren i vissa fall få hittelön. Lagförslaget gäller som sagt äldre sjöfynd. För andra sjöfynd tillämpas en lag av 1918. Enligt denna lag skall den som bärgar övergivet fartyg eller skeppsvrak eller redskap eller gods, som hör till fartyg, göra anmälan till tulltjänsteman eller polisman. Anmälan skall vidarebefordras till vederbörande distrikttullanstalt, i regel en tullkammare, som svarar för det vidare förfarandet. I normalfallet innebär detta, att tullanstalten skall utfärda kungörelse om fyndet och i den förelägga ägaren att anmäla sig inom viss tid. Om ägaren kommer inom den utsatta tiden och visar sin rätt, får han tillbaka sitt gods mot det att han ersätter bärgaren för hans kostnader och betalar honom bärgarlön. Om ägaren inte kommer, skall strandfynd tillfalla kronan efter avdrag av bärgarlön och kostnader. Andra fynd än strandfynd, d.v.s. bottenfynd och flytfynd, skall tillfalla bärgaren. Från dessa normalregler ges det vissa undantag för fynd av mindre värde och fynd som inte kan vårdas utan risk för att försämras, men dessa undantag har ingen betydelse i detta sammanhang. Eftersom handläggningen av = sjöfyndsärenden, som är en många gånger intrikat uppgift, ankommer på tullmyndigheterna, hade det varit naturligt, att den departementspromemoria, som har legat till grund för propositionen, hade remitterats också till generaltullstyrelsen. Så har emellertid inte skett. Detta måste betecknas som en anmärkningsvärd brist i förberedandet av förslaget. I motionerna pekar vi på att behandlingen av äldre sjöfynd enligt fornminneslagen kommer att skilja sig rätt avsevärt från behandlingen av andra sjöfynd enligt sjöfyndslagen. Propositionsförslaget tar ganska ensidigt sikte på sådant avsiktligt efterforskande av vrak och vrakdelar som bedrivs framför allt av sportfiskare. Det är emellertid mycket vanligt, att föremål på havsbotten påträffas helt oavsiktligt, t.ex. i samband med fiske eller hamneller farledsarbeten. Bärgaren har samma besvär med bärgningen, vare sig det är fråga om ett vanligt sjöfynd eller ett fynd som faller under fornminneslagen. När det gäller ett fynd av det sistnämnda slaget som har samband med ett skeppsvrak, skall fyndet tillfalla kronan, såvida det inte finns någon ägare, och det finns det ju i regel inte när det är fråga om så gamla föremål. Någon ersättning till bärgaren kan, såvitt jag kan finna, inte utgå enligt fornminneslagen i detta fall. Om det däremot är fråga om ett vanligt sjöfynd, tillfaller fyndet bärgaren, om ingen ägare anmäler sig. Kommer ägaren och styrker sin rätt till godset, är bärgaren i varje fall berättigad till bärgarlön. Jag sade nyss, att det i regel inte finns någon ägare till vrak av fartyg, som förlist för mer än hundra år sedan. Men när det gäller fynd av äldre föremål, som inte har samband med sådant vrak, är förutsättningarna helt andra. Det är då föremålets egen ålder som är avgörande. Är föremålet minst hundra år gammalt är fornminneslagen tillämplig på fyndet. I annat fall skall sjöfyndslagen tillämpas på det. Benämningen fornfynd leder ju tanken till mycket fjärran tider, men egentligen är ju hundra år ingen särskilt hög ålder när det gäller materiella ting. Många av oss har säkerligen i sin ägo bruksoch prydnadsföremål av olika Ang. skydd för vissa äldre sjöfynd slag som är äldre än så; det är vad vi vanligen kallar för antikviteter. Om ett kolli med antikviteter skulle gå förlorat under en sjötransport och någon sedan bärgar detta kolli, är det enligt den föreslagna lagstiftningen att betrakta som fornfynd och inte som sjöfynd. Någon skyldighet för bärgaren att anmäla fyndet för att ägaren skall få underrättelse om det stadgas inte i fornminneslagen. Enligt utskottets uppfattning anses bärgaren emellertid vara skyldig att anmäla fyndet till polisen enligt hittegodslagen. Enligt denna lag kan bärgaren få hittelön om ägaren ger sig till känna. Ifall föremålet enligt fornminneslagen inlöses av kronan, kan hittelön utgå enligt riksantikvariens bestämmande, men bara som det står i lagen, »om skäl därtill äro». Det är alltså inte fråga om någon ovillkorlig rätt. Om det däremot rör sig om ett vanligt sjöfynd, är bärgaren under alla förhållanden berättigad till bärgarlön, som skall bestämmas enligt grunder som anges i sjölagen. Bärgarlön kan uppgå till hälften av det bärgades värde eller mer, medan hittelön normalt ligger omkring 10 procent av värdet. Bärgarlön och hittelön är alltså skilda ting. Vi motionärer har kommit till den slutsatsen, att lagregler om skydd för äldre skeppsvrak och sjöfynd är av behovet påkallade men att de bör ansluta sig bättre till de principer som ligger till grund för sjöfyndslagen än vad det framlagda lagförslaget gör. Eftersom förslaget enligt vår mening kräver en grundlig överarbetning för att kunna accepteras, har vi inte sett någon annan möjlighet än att yrka avslag på propositionen och föreslå riksdagen att hos Kungl. Maj:t begära ett nytt förslag till lagstiftning. Utskottet tillstyrker att propositionen bifalles i oförändrat skick. I sitt utlåtande har utskottet i detalj gått in på den kritik som anförts i motionerna och har vid sin behandling av dem i realiteten försett lagförslaget med sådana anvisningar för lagens tillämpning, att motionärernas synpunkter i väsentliga avseenden har vunnit beaktande. Därefter konstaterar utskottet i utlåtandet, att skiljaktigheterna mellan förslaget och motsvarande bestämmelser i sjöfyndslagen inte är av någon mera väsentlig betydelse. Som ytterligare motivering för sitt tillstyrkande av lagförslaget tillfogar utskottet: »De föreslagna reglerna torde f.ö. komma att tillämpas i relativt liten utsträckning.» Herr talman! I denna utskottets, vågar jag kalla det förhoppning kan jag instämma. Jag har inte något yrkande.

Herr talman! Det förekommer i inte så få fall att enskilda personer måste anlita samhällets service i olika avseenden — sambhället gör alltså tjänster för den enskilde och tar i regel betalt för detta. Näringslivet får i skilda sammanhang anlita myndigheterna för tillstånd av olika slag m.m. Denna myndigheternas service har till syfte att gagna näringslivet. Under sådana förhållanden är det angeläget att förutsättningarna för att myndigheterna skall kunna ge en tillfredsställande service är goda. Ofta förekommer det emellertid att den service, som myndigheterna skall ge, försvåras av bl.a. personalbrist. Så är förhållandet t.ex. vid patentoch registreringsverket. Det råder ingen tvekan om att patentavdelningen liksom även besvärsavdelningen för närvarande är underbemannade, vilket gör att servicen blir dålig. Som exempel på detta kan nämnas att balansen av icke avgjorda patentansökningar nu är 62 000 samt att balansen för ännu inte avgjorda besvärsärenden har stigit från 415 i december 1961 till 869 i december 1966, alltså mer än det dubbla. Medelbehandlingstiden är på besvärsavdelningen fyra och på patentavdelningen fem år. Det kan således dröja inemot nio år innan vissa patentärenden blir avgjorda. Om man jämför detta med att patenttiden är 17 år framstår det klart för alla att nuvarande förhållanden är helt otillfredsställande. Inte minst mot bakgrund av att paientavgifterna föreslås höjda från den 1 juli 1967 bör det finnas möjlighet att öka personaluppsättningen vid patentoch regisireringsverket för att få bort de flaskhalsar i behandlingsgången som nu förekommer. Det gäller särskilt att anställa ytterligare ingenjörspersonal för den tekniska granskningen av ansökningar. Herr talman! Jag ber att mot bakgrund av det nu anförda få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När det gäller denna punkt föreligger det som herr Carlsson har sagt en reservation. Jag vill erinra om att Kungl. Maj:t har begärt en ökning av förevarande förslagsanslag till 17 274 000 kronor, medan motionärerna vill ha en ytterligare höjning av anslaget. Herr Carlsson anförde i sitt inlägg, och det står också i reservationen, att patentoch registreringsverket svarar för en del av samhällets service, och det är alldeles uppenbart att patentverket har den uppgiften. Jag vill emellertid understryka vad utskottet säger i sitt utlåtande, nämligen att enligt vad av statsrådsprotokollet framgår har för patentoch registreringsverket utarbetats en långsiktsplan med bl.a. ett preciserat program för rationaliseringsverksamheten. Syftet därmed är att komma till rätta med de problem som också reservanterna tar upp i sin reservation. I anslutning till herr Carlssons påpekande om den väldiga ökningen av antalet ärenden i patentverket bör det kanske framhållas, att utvecklingen på personalsidan ingalunda har varit stillastående. Det har skett en ständig ökning av personalen varje år. Låt mig ta budgetåret 1957 67, då antalet anställda var 436.

Med hjälp av detta anslag har patentverket lyckats anställa kvalificerat folk. Svårigheten är ju närmast att få kvalificerad personal för de olika uppgifterna. Vi hoppas att den rationalisering som skall äga rum enligt långsiktsplanen kommer att ge åsyftat resultat. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Frågan om statligt stöd till amatörboxningen har varit uppe till behandling vid flera riksdagar i följd. Riksdagsmajoriteten har intagit den hållningen, att statsmakterna inte bör ge direktiv beträffande inriktningen av det ekonomiska stödet till idrotten, utan att det får ankomma på Riksidrottsförbundet att bestämma i fråga om fördelnigen av bidraget mellan olika idrottsgrenar. En mycket stark opinion i riksdagen har emellertid ansett att statligt stöd inte bör utgå till boxningen. Det gäller i detta sammanhang inte ett ekonomiskt stöd till den professionella boxningen, utan frågan begränsar sig till amatörboxningen. Men också inom amatörboxningen föreligger betydande hälsorisker, som inte kan elimineras med den noggrannaste läkarkontroll. Det ligger i boxningens natur att vara hälsovådlig. Även om man inte kan påvisa en lika stor skadefrekvens inom amatörboxningen som inom proffsboxningen, lär ingen bestrida att skaderisken är stor, varför det enligt min mening inte föreligger något skäl för att samhället skall stödja en sådan hälsovådlig hantering. Mot denna bakgrund kan jag inte finna annat än att riksdagen bör säga ifrån att de medel som är avsatta för idrotten inte bör komma amatörboxningen till del. Sådana direktiv är väl förenliga med en positiv inställning till den verksamhet som Riksidrottsförbundet bedriver för övrigt. Vi bör enligt min uppfattning stödja sund idrottsutövning, men inte den nedbrytande hantering som amatörboxningen utgör. Jag yrkar bifall till reservation a vid punkten 24 i utskottsutlåtandet.

Herr talman! I tio år har jag här i kammaren regelbundet kämpat för att inte något av detta statsanslag för idrottens främjande — som den i övrigt så väl behöver — skulle få gå till den avart av idrott som boxningen utgör, varken till den professionelia boxningen elier till amatörboxningen. Faromomenten och skadeverkningarna vid den senare är visserligen mindre men även här så höggradiga att man inte kan bortse från dem. Jag har under dessa år haft praktiskt taget all medicinsk expertis bakom mig, men kammaren har i alla fall inte velat lyssna, åtminstone inte majoriteten. Man har under senare år sagt att man först velat avvakta den utredning över boxningssportens skadeverkningar som igångsatts efter Nordiska rådets begäran därom för några år sedan. Nu har en utredning kommit och klart visat vilka stora faromoment och skadeverkningar som uppstår genom boxningen. Det är en förskräckande bild som utredningen här ger. Det mest intressanta är att man konstaterat att även amatörboxningen innebär mycket stora risker och att också här ett flertal svåra eller dödliga skador uppstått. Jag har tidigare hävdat detta, men bemötts med påståendet att det inte vore bevisat. Nu har det bevisats mycket utförligt. Utredningen har sedan gått på remiss, och olika myndigheter — främst sociala och medicinska — har avgivit sina remissvar. Remissvaren har utan undantag mer eller mindre gått ut på att man helst bör förbjuda all boxning inom landet, såväl amatörboxning som professionell boxning. Om detta inte anses politiskt möjligt borde man åtminstone inte understödja boxningen genom allmänna medel. Att understödja sådant som innebär skadeverkningar eller att man slår ihjäl varandra, det är inte en uppgift för Sveriges riksdag. Jag kan citera vad medicinalstyrelsen svarade då den avgav sitt remissyttrande: »Boxning är den enda sportgren där den som avsiktligt tillfogar motståndaren en svår skada ej diskvalificeras utan i stället utropas som segrare.» Socialstyrelsen skriver i sitt svar: »All tävling och uppvisning i boxning bör helt förbjudas. Det bör icke komma ifråga att understödja boxningssporten med allmänna medel.» En man som boxningens förespråkare mycket väl känner, doktor Gösta Karlsson, Ingemar Johanssons medicinske rådgivare, skriver på detta sätt: »Medicinskt sett finns det ingen nåd för boxningen. Den bör försvinna. När det blev definitivt klargjort att knockout är hjärnskakning då skulle boxningen helt enkelt packat ihop trunken och tacka för den tid som varit.» Vi vet att det inte bara i Sverige, utan överallt i världen, finns en opinion mot boxningen. I ett flertal kulturländer har boxningen förbjudits. En av de största medicinska tidskrifterna, The Lancet, som utkommer i London, skriver på följande sätt: »De medicinska skälen mot boxningen är nu så starka, att det är läkarnas klara plikt att kämpa för att den helt avskaffas.» Riksdagen får inte ta på sitt ansvar att ytterligare ungdomar skall avlida i förtid eller få men för livet genom boxning. Samhällets medel får inte användas för understöd av fysiskt och psykiskt skadegörande. Nu säger någon: Men vi får väl även skador vid ishockey, o. s. v. Det är riktigt, men skillnaden ligger i att dessa skador uppstått ofrivilligt genom olyckshändelse, under det att boxningens mål är just sådana skador. Man kan inte vinna på knockout — och det är det förnämsta sättet att vinna — utan att göra motståndaren medvetslös. Detta innebär regelbundet en allvarlig hjärnskada, mycket allvarligare än man tidigare kunnat drömma om. Det har nu visat sig att man nästan alltid får en skada, som visserligen ibland kommer först efter något årtionde men som ändå är gravt allvarlig. Efter den s.k. Högbergsgalan i början av februari gick ett allmänt rop genom alla svenska tidningar: Förbjud boxningen! Dess skadeverkningar är för stora för att kunna tolereras! Under senare tid har den ena skandalmatchen efter den andra ägt rum ute i världen. I samband med detta sade professorerna Lars Werkö och Olle Höök, som intervjuades i Aftonbladet den 3 februari, klart och tydligt: Förbjud all boxning i Sverige! Det är det enda vettiga! Vi har dödsfall och grava skador överallt. En hel del har vi fått se i TV. Jag hoppas verkligen att en del av ledamöterna sett på eländet. Det borde även för den mest förstockade kunna öppna ögonen för boxningens ohyggliga skadefilosofi. Enligt min mening är det en skamfläck för ett kulturland att dess riksdag skall understödja sådant med allmänna medel. Det är ingenting annat än en hyllning till våld och krig. Man protesterar mot kriget i Vietnam på grund av dess våldsmentalitet, men samtidigt gläds man, då TV-skärmen visar hur människor på det mest blodiga och smärtsamma sätt lemlästar och slår ihjäl varandra under boxning. Boxningen är en avart av idrott. Idrott är fysiskt och psykiskt hälsobringande, fostrande och stimulerande för alla, i synnerhet för ungdom, och det bör vara en hjärtesak för vår riksdag att understödja idrotten. Men man skall inte understödja avarter av idrott. Det är en förolämpning mot all sund idrott att kalla boxningen med samma namn. Hela dess syfte är direkt motstridigt. Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till reservation a. Vi har också en annan reservation på denna punkt, nämligen reservation b. I denna reservation hemställs om åtgärder att genom Svenska penninglotteriet eller på annat sätt ordna ett riksomfattande lotteri, vars avkastning skall avsättas till fonden för idrottens främjande. Utskottsmajoriteten hävdar att ett sådant lotteri inte skulle ha erforderlig styrka att stå sig i konkurrensen med andra redan förefintliga större lotterier. Jag är dock övertygad om att ett sådant lotteri mycket väl skulle kunna hävda sig. Idrotten har ett så gott renommé i vårt land att ett sådant lotteri inte bör vara någon konst. Idrotten behöver också sannerligen dessa pengar. Jag menar inte boxningen utan den andra, riktiga idrotten, ty boxning räknar jag inte som idrott. Jag tycker därför att det finns orsak att söka finna vägar att även genom ett sådant riksomfattande lotteri öka möjligheterna för idrotten att få pengar, så att den kan fostra våra ungdomar. Med denna motivering yrkar jag, herr talman, också bifall till reservation b.

Herr talman! Herr Edström och herr Sörenson har sagt många kloka ord i denna fråga. Vad jag har att komma med är kanske inte så betydelsefullt, utan det är snarare några allmänna reflexioner. Det gäller här inte professionell boxning, utan bara amatörboxning. Den professionella boxningen kan vara farlig och ge dödliga skador, det är alla övertygade om. Dess utövare får så småningom bestående hjärnskador; de blir vad man brukar kalla punch drunk. Inom den professionella boxningen äger det rum ett ekonomiskt spel av allt annat än sympatisk natur, och utövningen har inte med sund idrott att göra. Men det är ju den professionella boxningen! Det är inte den vi talar om nu, utan vi talar om statsbidrag till amatörboxningen, vilket är en helt annan sak! Det är den professionella boxningen som är avskyvärd, för att använda ett uttryck som statsrådet Lange begagnade sig av häromdagen, och den vill vi icke stödja med statsmedel, inte någon av oss. Den är avskyvärd! Tänk ändå på hur man kan egga upp intresset kring den. Skall Risberg följa läkarnas råd att inte boxas mer på grund av sin ögonskada? Skall han boxas i alla fall? Om han boxas, skall då hans ögonskada gå upp igen? Underförstått, det vore mycket spännande att se om han just under matchen skall få igen sin ögonskada. Men det där rör ju bara den professionella boxningen; amatörboxningen är någonting helt annat. Där är man försiktig, skyddad, där händer det ingenting. Det är den mest allsidiga kroppsövning man kan tänka sig. Det är klart att den skall understödjas, anser man. Det finns ju läkare som bestyrker att det är en så fin och allsidig kroppsövning att boxas. Men trots allt vet vi att också amatörboxningen kan ge till och med dödliga skador. Det vet vi alla mycket väl, och det läser vi om då och då. Den kan också föra med sig att vederbörande efter en längre tids utövande av idrotten kan bli punch drunk, som vi nu senast hörde av herr Sörenson. Också utskottet har i år konstaterat att även amatörboxningen kan vara farlig, kan ge skador. Och vi läser som sagt då och då i tidningen om amatörboxare som har avlidit i samband med matcher. Herr talman! Det finns väl ingenting som så stimulerar intresset för den professionella boxningen som just utövandet av amatörboxning. Var är det som man rekryterar de professionella boxarna? Naturligtvis bland amatörboxarna. Kan vi få bort amatörboxningen, kommer helt säkert också intresset för den professionella boxningen att minska. Jag har många gånger undrat varför man vill fortsätta att ge understöd åt amatörboxningen. Det strider ju så helt mot vår inställning i alla andra sammanhang. Vi vill ju i princip skydda varje enskild människa mot skador, vi vill skjuta undan invaliditet, lidande och död. Men när det gäller boxning har man en helt annan inställning. Då bortser man helt och hållet från den synpunkten. Vi vet att boxningsidrottens syfte, till skillnad från vad som gäller för all annan idrott, är att åstadkomma skador på motståndaren. Men det hindrar inte att en majoritet inom Sveriges riksdag alltjämt står bakom uppfattningen att riksdagen skall ge bidrag till utövande av amatörboxning. Jag förstår över huvud taget inte att så kan vara fallet. Herr talman! Vi som vill gå emot det anslaget kommer inte att förtröttas. Vi kommer att fortsätta vårt arbete, och vi hoppas att vi om inte i dag så i sinom tid skall vinna majoritet. När man arbetar för en sak som bärs upp av hela ens innersta övertygelse är man förvissad om att man så småningom skall vinna framgång.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

Herr talman! När jag begärde ordet i denna debatt var det inte för att avreagera mig några aggressioner gentemot boxningsidrotten sådan den bedrivs rent amatörmässigt. Jag måste tillstå för kammaren att jag under mina studieår här i Stockholm i slutet av 1920-talet under ett par terminer var en flitig besökare på Weimarks institut, och jag kan vittna om att, åtminstone på denna tid, där bedrevs en mycket sympatisk form av the noble art of self-defence, som det heter. Det var friska och välgörande träningsinsatser. Det förekom inte enbart boxning utan mycket gymnastik och annan idrott. Det rådde ett gott kamratskap. Ett och annat minne kunde man väl inte undvika att få, men det får man ju även i andra idrotter, till exempel hockey. I stort sett har man emellertid mycket goda minnen från Weimarks, det kan jag vittna om.

Hur jag än ser på saken, kan jag icke annat än stödja den reservation av herr Axel Andersson m.fl., som bestämt tar avstånd ifrån att del av idrottsanslagen får användas till stöd för boxningen. Jag vill ha detta sagt, ty när jag röstade emot boxningsanslaget föregående år, fick jag från en av mina vänner från Weimarks-tiden ett brev, där han inte alls kunde förstå att min inställning skulle ändras så efter de trevliga år vi haft där tillsammans. Även om jag tar relativt lätt på om några amatörer i all gemytlighet vill puckla på varandra enligt vissa regler och på eget ansvar, skulle jag dock här vilja passa på tillfället, att bestämt gå emot tidningarnas glorifierande av den råa och penninginfekterade proffsboxningen. Det kan inte vara till främjande av humanitet att på tre, fyra helsidor i detalj redogöra för hur en boxare i ringen systematiskt mal ner den andre till medvetslöshet, och detta än mindre om man går så långt i avskyvärd skildring, att man tar till färgbilder för de blodigaste scenerna. Talar man sedan på ett annat ställe i tidningen om vådorna av boxningen, då är dubbelmoralen för långt gången. Herr talman! Jag yrkar bestämt bifall till reservation a vid punkt 24, och jag vill även stödja reservation b.

Herr talman! Nästan varje talare, som varit uppe i debatten hittills, har börjat med att konstatera, att det är amatörboxningen vi nu diskuterar. Efter detta konstaterande kommer man med en exemplifiering från de allra sämsta sidorna hos den professionella boxningen. Det vore väl riktigare att exemplifiera utifrån amatörboxningens eventuella skadeverkningar. De argumenten borde ha den egna tyngden, så att de räckte i denna debatt och att man inte behövde argument från proffsträsket. Det är också märkligt att höra vad ytterligare den säger, som i dag hävdar att man mot den angivna bakgrunden inte vill låta Riksidrottsförbundet använda en del av anslagen till boxningssporten. Om jag antecknade rätt sade t.ex. herr Sörenson: Låt dem gärna slåss med fastställda regler. I och för sig tycks man alltså inte ha någonting emot att ungdomar prövar varandra med läderputor på händerna. Men fortsättningen av det resonemanget måste väl ändå bli, att vad boxningsledare och andra i dag gör med utnyttjande av en del av anslaget till idrotten, skulle ha en negativ verkan för boxningssporten. Får vi ändå inte tro att boxningsledarna och de ansvariga idrottsledarna här känner nödvändigheten av att se till att denna verksamhet utformas så att den inte får de skadeverkningar man talar om. Jag pekar på användandet av huvudskydd och de noggranna läkarkontrollerna, som i denna sport är betydligt noggrannare än i andra sporter, där skadan kan vara lika grav. Det råder väl ingen tvekan om att det finns unga grabbar, som tuppar av efter en smäll. Men har det hänt, ställs de under en mycket noggrann kontroll, innan de får komma tillbaka i ringen. Motsvarande skada kan ha inträffat i en annan sport, men där är det självklart att man exempelvis spelar fotboll redan söndagen därpå eller spelar ishockey i nästa match. Skadan kan ha haft samma karaktär, men ändå säger man att den avgörande skillnaden är att man inom boxningen just har siktat till att skada motståndaren. Herr talman! Jag vill för egen del hävda att vi har anledning att tro, att de ansvariga i Riksidrottsförbundet och de ansvariga idrottsledarna i Boxningsförbundet vet vad de gör. Deras verksamhet syftar ju till att ge grabbarna den allmänkondition och den trimning över huvud taget som är en av förutsättningarna för att man skall kunna deltaga. Jag har för min del ingen som helst svårighet att överlåta detta ansvar på idrottsledarna. Jag ser inte heller att det är något sätt att krypa bakom.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

Herr talman! Vi vill ha bort intresset för proffsboxningen. Vi tror att amatörboxningen stimulerar intresset för proffsboxningen. Vi behöver inte hämta argument från proffsboxningen. Tillräckligt många har fått dödliga skador inom amatörboxningen. Det finns sådana som har fått dödlig skada vid amatörboxningen både med huvudskydd och med en doktor stående bredvid. Hur skall för övrigt en doktor i förväg kunna säga vad för slag vederbörande boxare får. Det finns ingen som helst möjlighet för en doktor att avgöra det. Herr Fälldin säger att det händer att en amatörboxare tuppar av. Javisst, han har fått en hjärnskada och han tuppar av. Han kanske inte får några symtom av skadan under de närmaste åren, men han kanske blir åldrad i sin hjärna betydligt tidigare än eljest. Det är nämligen sådana där småskador som, när sedan ålderns småskador så småningom lägger sig därtill, gör att kliniska symptom, sådana besvär som man kan observera, kommer till synes mycket långt tidigare än de annars skulle göra. Jag behöver därför inte hämta argument från proffsboxningen. Den är ju något helt annat. Jag tror dock att man skulle få bort intresset eller i hög grad minska intresset för proffsboxningen, om man kunde få bort amatörboxningen. När jag tidigare talat om detta ämne har jag framhållit tyngdlyftningen såsom en lämplig idrott, i vilken man har tillfälle att visa vad man duger till i fråga om rå styrka utan att man därvid på något sätt försöker åstadkomma några skador på sin motståndare.

Herr talman! I »matchens slutskede» skall jag be att få säga några ord. Först vill jag då erinra om att vi under denna punkt om stödet till idrotten brukar ha att behandla motioner som avser ett högre anslag till idrotten än det av Kungl. Maj:t äskade. Så är icke förhållandet i år. Anledningarna härtill torde främst vara två. Den första är väl det mycket ansträngda statsekonomiska läget, som gör sig kännbart på alla områden — inte heller idrottsområdet kan bli oberört. Den andra anledningen är väl att Kungl. Maj:t i november 1965 gav bemyndigande om en utredning beträffande inriktningen av statens stöd åt idrotten och därmed sammanhängande frågor. Jag vill, herr talman, begagna tillfället att framhålla vikten av att denna utredning bedrives med all möjlig skyndsamhet, så att den kan redovisa sitt arbete snarast möjligt. Utredningen får inte bli en uppsamlingsplats för alla framkommande förslag, och den får inte tas som motivering för uppskov med brådskande och angelägna åtgärder på idrottens område. I årets riksdagsberättelse uppges att idrottsutredningens arbete beräknas pågå under hela år 1967. Inom idrottsvärlden hade många hoppats och trott, att utredningen skulle presentera sitt resultat redan i år. Med min kännedom om hur statliga utredningar brukar arbeta och om den arbetsbörda som i varje fall en del av utredningsmännen har, förstår jag att så tyvärr ej kan ske. Jag vill emellertid med skärpa framhålla angelägenheten av att utredningen så tidigt som möjligt under år 1968 avlämnar sitt med mycket stora förväntningar motsedda förslag. Idrottsrörelsen fick en jobspost för någon tid sedan. Det var när riksdagen på regeringens förslag beslöt att något byggande över huvud taget av idrottsanläggningar inte skulle få sättas i gång under tiden mars 1967—september 1968. Detta beslut var ett mycket allvarligt slag mot idrotten. Härigenom har behovet av stöd till idrotten på annat sätt ökat. Naturligtvis har också härigenom angelägenheten av att idrottsutredningen lägger fram positiva förslag som så snart som möjligt kan omsättas i praktiken ökat. Så några ord om reservationerna. Beträffande den första, som gäller frågan om boxningssporten skall få del av anslaget eller inte, vill jag säga att det är direkt verklighetsfrämmande att tro att Riksidrottsförbundet kommer att ta ställning till den frågan och beröva boxningssporten någonting. Jag har tidigare sagt och jag upprepar det än en gång: Vill man ha en ändring till stånd på den här punkten måste det ske genom ett uttalande från riksdagens sida. För egen del kommer jag att rösta för reservationen i denna del. Jag kan inte göra annat efter att ha tagit del av medicinalstyrelsens och socialstyrelsens yttranden i ärendet. Jag instämmer helt med herr Sörenson att det gäller för riksdagen att här känna sitt ansvar och att säga ifrån hur det skall vara. Tidigare har jag blivit förebrådd för att därigenom medverka till att Riksidrottsför bundet skulle ställas under förmynderskap. Jag känner det icke så. Jag vet bara hur situationen är inom Riksidrottsförbundet; där kommer man inte att dra in anslaget till boxningen. När det gäller den andra reservationen, som tar upp frågan om ett lotteri, har utskottsmajoriteten en mycket pessimistisk uppfattning om möjligheterna för ett idrottslotteri att hävda sig. Jag tror att den har fel. Med det oerhört stora idrottsintresse som finns här i landet tror jag att ett idrottslotteri skulle klara sig mycket bra. På allt sätt vill jag biträda varje åtgärd som innebär ett ökat stöd till sund idrott. Jag kan inte finna annat än att reservanterna, både i reservationen a och reservationen b, bäst tillgodoser den sunda idrottens intressen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till båda reservationerna.

Herr talman! I den diskussion som nu förs och som gäller anslaget till idrotten är det som tidigare har sagts inte fråga om en höjning eller inte av anslaget, utan debatten har i sin helhet kommit att koncentrera sig till det gamla ämnet huruvida Boxningsförbundet skall erhålla anslag eller inte. Vi har från utskottets sida inte haft någon anledning att ändra vår inställning från tidigare år, vilket också framgår av utskottets skrivning. Å andra sidan har utskottet kanske kraftigare än tidigare velat understryka nödvändigheten av erforderliga skydd och liknande saker i samband med boxningens utövande. Jag vill i detta sammanhang särskilt framhålla att jag tycker att alltför liten hänsyn tages till den ungdomsverksamhet som bedrivs inom förbundet och som gör att ett stort antal ungdomar söker sig till förbundet och där får en skolning och en träning som ingalunda är oviktig. berört ungdomsverksamheten = gjort samma påpekande vill också jag hävda, att amatörboxningen egentligen kanske inte är så farlig. Det finns en rad olika områden, där man kan göra gällande att man har läkarvetenskapens stöd för sin uppfattning, men där läkarnas utlåtanden visar varierande uppfattningar. Jag har för min del funnit många läkare som med intresse följer och är engagerade i boxningsverksamheten. Dessa läkare företräder tydligen en något mera moderat uppfattning beträffande skadeverkningarna än en del av sina kolleger. Låt mig i detta sammanhang — utan att föra över debatten på andra områden —- påpeka att man kan finna många läkare, som uttalar sig varnande om t.ex. rökningens skadeverkningar men som samtidigt själva är ivriga rökare. Detta resonemang kan ha tillämpning även på andra områden. Det är kanske inte så mycket mer att anföra från utskottet. Jag vill emellertid säga några ord till de talare som yrkat bifall till reservationen på denna punkt. Herr Carlsson understryker mycket starkt det hälsovådliga i hanteringen men använder inte så mycket starkare uttryck än detta. Herr Edström tycker jag däremot gjorde sig skyldig till en del överdrifter. Han menade bland annat att det inte är en uppgift för ledamöterna i Sveriges riksdag att slå ihjäl varandra. Vem har egentligen påstått att detta skulle vara en uppgift för oss? Jag hoppas att de läkarutlåtanden herr Edström åberopar inte präglas av liknande överdrifter som de vilka karakteriserade detta yttrande och även några andra, exempelvis att ytterligare ungdomar skulle komma att avlida i förtid. Jag tycker att detta kan betecknas som slag i luften. Herr talman! Debatten i denna fråga har nu pågått rätt länge. En del av de tidigare talarna har givit sin anslutning till utskottets uppfattning. Jag vill understryka att jag delar den uppfattning Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag begärde ordet därför att jag tyckte att herr Herbert Larsson felciterade mig ganska ordentligt. Jag sade inte att vi skulle hjälpa människor att slå ihjäl varandra utan jag framhöll att vi inte skulle bevilja statsbidrag för att främja att människor slår ihjäl varandra. Det är en helt annan sak.
Herr talman!
Herr Larsson tog också upp frågar om rökningens skadeverkningar. Jäg vill dock framhålla att vi ändå inte bei viljar statsbidrag för att lära folk>ått röka. idi Sedan nämnde just både herr Larsson och tidigare herr Fälldin att det var så bra att tränarna hjälpte uifgåomarna. När det gällde amatörbosfilhgen skulle det där vara kolossalt rHycket bättre än inom den professioneH4” Bei ningen. Jag har nog en annan ppfatr ning. Vad gör man? Såsom herf/ Kurser redan har påpekat är läkarkotitröllefi illusorisk — man gör kontroHMeif>setråk skadorna redan har uppkomhttl2Vilvet att knock out alltid innebär” Bjärfskare ning. Hjärnskakning innebär alltid en bestående hjärnskada för framtiden. Hur allvarlig den blir, vet vi inte i början, men den blir i allmänhet mycket allvarlig. Det är för sent med läkarkontroll när skadan redan har uppstått. Och det blir alltid skador efteråt. Vetenskapen har visat att skador framkommer efter lång tid, att alla dessa gamla boxare har fått skador. Alla de som verkligen varit knock out några gånger är ganska väsentligt skadade i sin hjärna, och flertalet av dem dör i förtid. Den andra saken som herr Fälldin talade om och som herr Kaijser inte bemötte var huvudskyddet.
Det var erfarenheterna från den tiden som han redogjorde för.
Det är rent illusoriskt. Herr Fälldin, som är så intresserad av boxningssporten borde ha läst Expressen i söndags. Där uttalade sig Ingemar Johansson. Han sade: »Huvudskydd är bra på träning. Man har dem för att undvika ögonskador. I matcher är de ren idioti. De hindrar ofta från att se ordentligt — hjärnskakning förhindrar de förvisso inte. Chansen beträffande hjärnskakning är precis lika stor om man har huvudskydd eller ej. Den här huvudskyddspropagandan görs bara av folk som egentligen inte vet vad boxning är.» Det sade en boxningsexpert som Ingemar Johansson, och han är väl mera expert än herr Fälldin. Ännu en sak, en mycket intressant gak, sade Ingemar Johansson. Man frågade honom om det är risk för dödsmatcher i Sverige.

Jag kan också intyga att flera neurokirurger som jag talat med i dessa frågor sagt att huvudskyddet är tillräckligt skydd mot vanliga skador, men det skyddar mycket dåligt mot en skicklig boxare, ty han undviker just sådana slag där huvudskyddet gör nytta. Det gör att det är en ren chimär alt tro att det skall skydda mot de skador som man lätt kan få i en boxningsmatch. Det är så saken ligger till. Vad herr Larsson talade om har ingenting att göra med den här saken. Här gäller det statsbidrag till boxningen eller inte, och det är den frågan som jag diskuterar och inte frågan om huruvida rökningen är hälsofarlig eller inte. Det är den visst! Men där får var och en stå sin egen risk, och man får inte statsbidrag för att röka.

Herr talman! Boxninggintressetn.

Sannolikt vill man ha ett förbud, men man har kommit underfund med att man inte kan nå detta mål genom direkta förslag. Fördenskull vill man genom ett slags ekonomisk svältåtgärd strypa åt amatörboxningen.

Men vill man verkligen skapa ett ohållbart läge — jag har sagt det flera gånger från denna talarstol — skall man förbjuda boxningen. Förbjuder man boxningen, vad sker då? Man får det ungefär likadant som i Stockholm på 1920-talet då det fanns allmänna boxningssällskap med den legendariske Hjalle Palton som ledare. Alla som betalade en viss avgift gick in på matcherna. Alla möjliga undermåliga boxare ställdes upp vid sidan av förstklassiga. Vi kan säga att det var en underjordisk, okontrollerad och farlig boxning, och den situationen skulle vi ånyo kunna råka in i, om de hetaste ivrarna får som de vill, nämligen ett förbud mot boxningen. De som här har räknat upp de olika skador som uppkommit genom boxningen har i mångt och mycket rätt, men dessa skador har, som redan här sagts, väsentligen inträffat inom den professionella boxningen, och den professionella boxning som vi har sett exempel på även i Sverige har liksom annan idrott på senare tid kommit att förgrovas. Vi har i vårt land ett par professionella boxare som varit de som mest har skadat boxningen som sport, framför allt genom mycket illa formulerade uttalanden i pressen. Det sägs här att de som blir professionella boxare tidigare varit amatörboxare. Det är i och för sig ganska naturligt — en handbollsspelare blir inte professionell boxare liksom en amatörboxare inte blir en professionell tennisspelare. Men det är ett ytterst litet antal av de många tusen amatör boxarna i detta land som blir professionella. Jag vet inte hur många det är, men det kan på sin höjd vara fem eller sex stycken. En av dem som mest försöker att få fram professionella boxare till matcher här i landet är Ingemar Johansson som herr Edström nyss citerade. Jag har ingenting emot ett minskat antal proboxningsgalor här i landet. Men vad skall vi göra åt den saken; det har i varje fall inte framkommit några förslag. Den amerikanska proboxningen, som i mångt och mycket är eländig, ledes i viss utsträckning av gangstersyndikat. Det kan smitta av sig. Jag vill inte påstå att det har gjort så i fråga om dem som anordnar galor här i landet, ty bland dessa finns en del utmärkta människor. Men man får hit boxare som är, populärt kallat, ringvrak. Därav uppstår dessa s.k. sluggerfester som inte är så särskilt uppbyggliga. Slipper vi dem är jag den förste som skulle bli glad. Här har citerats en del artiklar, ägnade att belysa hur skadlig boxningen är. Även jag kan läsa in i dagens protokoll något jag har hämtat ur en stor tidning från Östergötland. Man hade bekymmer med förhållandena på en ungdomsgård samt svårigheter att över huvud taget få en del pojkar, som härjade ute på gatorna, att delta i kursverksamhet och annat som anordnades på ungdomsgården. Vederbörande föreståndare på ungdomsgården skriver: » Visst kan det vara besvärligt att sysselsätta alla, som exempel kan jag nämna att vi för några år sedan hade ett gäng pojkar som var ganska besvärliga och inte kunde intresseras för någon verksamhetsgren. Vad de sysslade med var att diskutera slagsmål, sprit och sådant som rörde det kriminella. Vi ville inte ge tappt och därför fick vi en tanke att börja med boxning. Sagt och gjort, vi tog upp boxning på programmet. Vi fick medel till inköp av 10 par boxhandskar och en sandsäck och det blev upprinnelsen till en mycket lyckad aktivitet. Samtliga dessa ”besvärliga ynglingar kom med i gruppen ett par timmar tre gånger i veckan. Så småningom blev denna grupp gårdens mest aktiva och efter ett par månader var dessa pojkar något av mönsterungdomar.» Liknande saker har jag berättat tidigare här i kammaren vid ett otal debatter. Sådana verkningar av boxningen har dock alltid förnekats. I stället har andra framhållit att boxning är förråande, och någonting som man framför allt skall varna ungdomen för. Det finns dock ungdomar som faktiskt, liksom här i Östergötland, har blivit mönsterungdomar genom den hårda diciplin som förekommer vid boxningsträningen. Dessa ungdomar drömmer säkerligen inte om att bli proboxare. De har inordnats i samhället tack vare just boxningen. Jag tror att det kan vara på sin plats att än en gång påminna om detta i stället för att bara dra fram en mängd skräckexempel. När nu statsutskottets majoritet i år anser, liksom tidigare, att Riksidrottsförbundet skall vara den instans som fördelar pengarna, så är det därför att vi litar på Riksidrottsförbundet. Visserligen gör inte herr Schött det. Vi tror att om Riksidrottsförbundet skulle bedöma boxningen såsom varande lika farlig som exempelvis moståndarna till boxningen anser i dag, skulle man inte anvisa några medel. Nu tror jag att de som sitter i Riksidrottsförbundets styrelse och som skall fördela pengarna i varje fall har minst lika stor erfarenhet av boxningen som vi tror oss ha, som pratar om den här i kammaren. Det gäller en liten summa. Skulle man börja gradera och säga att den idrotten är farlig och den idrotten är farlig så det skall inte bli några pengar till dem, kanske vi — efter den vinter som vi nu har haft, då vi har läst i tidningarna om busbandy m. m,. — finge nya debatter i vilka vi finge diskutera om det vore lämpligt att styrka Jag tror att vi skall se på detta ärende litet annorlunda än vad herrarna gör. Det är fråga om att ge ett mindre anslag till ett idrottsförbund för att det förbundet skall få möjligheter att anställa instruktörer, få möjligheter att skapa skyddsåtgärder, göra sin idrott ofarligare. Jag skulle kunna sluta mitt anförande här, men det föreligger ytterligare en reservation efter den vi nu behandlar, som några av de föregående talarna har vidrört. I den reservationen yrkas att riksdagen skall uttala sig för att penninglotteriet skall anordna ett lotteri vars medel skall gå till idrotten. Vi har ju det s.k. 100-kronorslotteriet som anordnas varje år och vars medel går till kulturella ändamål. Motionärerna och en del av reservanterna leker väl med tanken att ett liknande lotteri skulle anordnas för idrottens vidkommande. Jag vet att det finns mycket inflytelserika personer inom idrotten som avböjer detta. De anser, med rätta, att idrotten skall ha sina anslag över budgeten och inte leva på lotterier. Dessutom är det ganska trångt på lotterimarknaden för närvarande. Ytterligare ett 100-kronorslotteri skulle kanske medföra att det flöt in mindre till kulturella ändamål, om det skulle ge så mycket till idrotten som man tror. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För det första säger herr Birger Andersson att vi som opponerar oss mot anslaget till boxningen syftar till ett förbud, men som herr Sörenson och jag framför allt har understrukit syftar vi inte till förbud, utan vad vi menar är att man inte skall understödja amatörboxningen med statsbidrag. Det är två skilda saker. För det andra sade herr Andersson att vi talar om skador i den professio nella boxningen. Det har vi inte alls gjort, utan vad vi i främsta rummet har talat om är de skador som uppstår i amatörboxningen, och de är i hög grad analoga med de skador som förekommer i professionell boxning. För det tredje säger herr Andersson att man skall göra boxningen mindre farlig genom statsbidrag. Jag vill ju inte gärna ge vår kära regering uppslag till nya skatter, men jag kan inte underlåta att dra en parallell: Vad gör vi för att lindra skadeverkningarna av tobaken? Vi beskattar tobaken! Hur skulle det vara att beskatta boxningen i stället för att ge den statsbidrag? Detta är ett alideles extra uppslag till nya skatter, som jag inte skulle ha någonting emot att se förverkligat — till skillnad från alla övriga skatter. Slutligen talade herr Andersson om att riksdagen inte skall ta ansvar utan överlämna detta till Riksidrottsförbundet. Jag anser det helt enkelt otillständigt att riksdagen inte själv skall ta ansvar i en så viktig fråga som denna.

Herr talman! Det är alltid roligt att lyssna till en person som talar i en hjärtesak, som har erfarenhet av vad han talar om. Herr Birger Andersson vet som gammal boxare vad han talar om i detta ärende. Vi har ju flera ledamöter i kammaren som är gamla boxare och som vet vad denna fråga gäller. Jag har själv tyvärr ingen praktisk erfarenhet i saken. Dessa ledamöter tycks huvudsakligen vara samlade i Västergötland, vad nu det kan bero på. Herr Birger Andersson säger att det skulle vara dumt att ta bort anslaget, då skulle boxningen bli alldeles fri och okontrollerad. Han har också nu som tidigare talat om den uppfostrande effekt som boxningsverksamheten har haft vid vissa ungdomsvårdsskolor 0. s. v. Jag vill inte alls bestrida det. Jag tror emellertid man skulle kunna få lika god effekt om man vände sig till andra idrot ter. Jag har verkligen på nära håll sett hur besvärande aggressioner har försvunnit sedan vederbörande har fått ägna sig åt tyngdlyftning. Också i den sporten får deltagarna en känsla av att de utvecklar en väldig kraft. Det kamratskap de hade i den klubb jag hade tillfälle att följa var helt exemplariskt. Vi vet också att folk kan ha kvar sina olämpliga fasoner trots att de utbildats till boxare. För inte så länge sedan läste vi i tidningen om ett överfall som var särskilt svårt eftersom det utförts av en som sysslat med boxning. Herr talman, hittills har det inte kommit fram något argument som kan få mig att ändra min uppfattning om boxningen.
Herr talman! Herr Edström ville påminna om att det endast är anslaget till amatörboxningen det gäller, och herr Edström talade om skador som uppstått vid amatörboxning.
Herr talman!
Men anslaget skall ju användas, som jag upprepade gånger sagt, för att få fram instruktörer och skyddsåtgärder vilka skall förhindra dessa skador vid amatörboxningen. Tydligen vill icke herr Edström att man skall skaffa fram de medel som kan förhindra dessa skador han är så rädd för. Herr Kaijser var förvånad över att boxningen på något sätt var stationerad i Västergötland. Vore det så skulle det glädja mig, men boxningsintresset finns säkert landet över, jag misstänker även i Värmland. Herr Kaijser framhåller det värdefulla i att somliga människor får avreagera sig genom tyngdlyftning. Men det är ju inte alla som vill vara tyngdlyftare, liksom inte alla vill vara handbollsspelare. En del vill faktiskt sysla med boxning, och de kommer att syssla med boxning, vad än första kammaren säger.

Det gäller att gå vidare på denna experimentens väg, men detta vill herr Edström tydligen förhindra. Det var en sak jag glömde. När herr Kaijser sade, att en boxare nyligen gjort sig skyldig till ett mycket rått överfall, är det sant; men hur sällan är det inte man ser »före detta boxare» göra Överfall — trots att tidningarna är mycket pigga på sådana där rubriker. Det stora flertalet människor som gör sig skyldiga till misshandel och andra våldsdåd är inte boxare utan människor av ungefär samma slag som herr Kaijser och herr Edström och jag.

Herr talman! Jag vet inte hur många gånger jag har varit på språng upp i talarstolen. Varje gång har det kommit ett inlägg emellan. Jag har förlorat räkningen också på hur många som varit uppe i debatten, och jag undrar om det inte blir en 25-rondersmatch. Min förhoppning är bara att den inte skall sluta med knockout, d. v. s. att någon talare stupar, utan att det skall bli poängseger för den ena eller andra sidan. Jag skulle kunna börja som herr Edström med att säga att jag har lyssnat till denna debatt i tio år och deltagit i den några gånger. Den första gång jag lyssnade till en boxningsdebatt hörde jag den vältalige socialdemokraten Elowsson i Kristianstad, som i regel talade från sin bänk, och han stred för att anslaget till boxningen skulle bort. Sista gången jag resonerade boxning med honom var när han skulle lämna riksdagen. Då sade han: Nu får ni andra sköta boxningen bäst ni kan, och jag hoppas att ni förr eller senare skall få rätsida på den. Amatörboxningen och proffsboxningen är skilda saker. Efter påsk får vi ge oss på proffsen. Den frågan kommer upp i första lagutskottet den 30 mars. Nu gäller det amatörboxningen, som jag anser vara lågstadiet. Sedan en boxare blivit fullfjädrad där och lärt alla knep och konster, kommer penningen med i bilden, och då skall han bli professionell och slåss på blodigt allvar. | När jag har lyssnat på boxningsdebatterna genom åren har jag konstaterat att boxningsvännerna alltid hemfaller åt samma talesätt. De säger att andra idrotter är precis lika farliga som boxningen. Herr Fälldin föll in där i dag. Han har visserligen tagit tillbaka en del sedan herr Sörenson — jag skall kanske inte säga — avrättade honom. Jag tycker det är ynkligt att man vill jämföra t.ex. fotboll och ishockey med boxning. En fotbollsspelare skall sparka på bollen och inte på något annat. Sparkar han någon med flit blir han diskvalificerad. På Malmö idrottsplats har jag sett en domare och en lagledare peka på utgången sedan en spelare sparkat en motspelare som låg på marken vid ett tillfälle när bollen inte fanns i närheten. Bandyoch ishockeyklubborna träffar naturligtvis en eller annan gång en käke, men det medför ju diskvalifikation. Det har t.o.m. varit tal om åtal. Herr Birger Andersson talade om de fem pojkarna som behövde avreagera sig och som fick lära sig boxas, och då blev de bättre. Det måste vara klent beställt med fantasien på det stället. Kunde man inte hitta på något annat? Jag har inte fem pojkar, men jag har tre, och naturligtvis behövde de ibland avreagera sig. Då gav jag dem var sin spade eller skyffel eller tjuga. Det går bra det också. Ja, nu hör ni att jag är bonde. Så har den medicinska sakkunskapen som vanligt sagt sitt. En professor i Lund och en överläkare i Karlstad har åberopat vad de och andra på det medicinska området har att säga, men det lyssnar man inte till. Det är väl inte mycket att göra åt det. Skattebetalarna har inte nämnts här i dag. Man kan dock fråga alla som betalar skatt i luckorna: Vet ni om att ni betalar till boxningen? Nej, det kanske de inte vet. De skulle kanske protestera. Vad som föranledde att jag begärde ordet var egentligen inte det som jag nu har talat om utan det faktum att herr Fälldin efterlyste ett exempel på ruskigheter inom =<:amatörboxningen. Jag har här ett exempel, som emanerar från »Enighets jubel-gala» i Malmö. En mycket förnämlig klubb i Malmö heter Enighet. Rubrik: »Ruskig knockout vid Enighets jubel-gala.» Så fortsätter artikeln: »Kvällen blev rik på knockouts och en verkligt ruskig sådan bjöds i lättungviktsmatchen mellan Sten Moritz och dansken Kjeld Kisby. — — — Knockouten var ruskig — dansken föll framstupa utan möjlighet att ta för sig, och blödande ur munnen fördes han ur ringen.» Med detta citat ber jag att få avsluta mitt anförande. Jag instämmer, herr talman, i herr Harry Carlssons yrkande.

Herr talman! Herr Birger Andersson sade att allt flera uppträder med allt bestämdare mening om boxningen. Det är mig en glädje att få instämma med herr Birger Andersson på denna punkt. Det är självklart att vi under alla de år som vi har hållit på att diskutera boxningen har skaffat oss mer och mer kunskap om den. En vacker dag kommer väl herr Arvidson och jag att kunna lika mycket om boxning som herr Andersson, även om vi inte vill utöva yrket. Herr Arvidson har visat att vi har lärt oss åtskilligt även om fotboll och ishockey. Det som kom mig att begära ordet, herr talman, var liksom herr Arvidson ett yttrande av herr Fälldin. Sedan dess har det gått en del småmatcher, men jag skall be att få anknyta till herr Fälldins yttrande. Han talade om att vi tar ställning utgående från proffsboxningen. Detta påstående är fel. Vi motionärer har inte talat om proffsboxning i detta sammanhang. Den kommer i ett annat. Herr Fälldin gjorde jämförelser med ishockeyn. Herr Fälldin känner väl till ishockey och följer väl med ishockeymatcherna och måste väl därför ha sett, liksom jag har haft tillfälle, hur publiken buade när — jag tror det senast var kanadensarna — använde sina ishockeyklubbor för att banka på motståndarna. Men har herr Fälldin sett publiken på något sätt bua när det sla gits knockout på en boxare eller när en boxare blivit slagen blodig och söndrig? I boxningen ingår ju som ett väsentligt moment att skada motståndaren. även amatörboxarna får lära sig vilket andra redan framhållit att de skall slå sin motståndare. Det kan väl herr Fälldin inte förneka. Det råder i detta avseende en väsentlig skillnad mellan boxningen och andra idrotter. Här har sagts att vi inte skall föreskriva Riksidrottsförbundet några regler utan låta detta förbund fatta besluten. Ja, det är mycket lätt att säga, men jag vill instämma med herrar Sörenson och Schött när de framhåller att vi måste ta vårt ansvar. Vad gör nämligen Riksidrottsförbundet? Jo, man hänvisar till Boxningsförbundet. Dess yttrande bygger förmodligen mer på boxarnas egen åsikt. Det kan väl ändå inte vara meningen att boxarna skall styra OSS? : Det är riktigt att vi tvingas av herr Birger Andersson och andra, som inte vill böja sig för våra argument, att mer och mer studera vad boxningen innebär. Jag har bl.a. det senaste året fäst mig vid en amerikansk tidskriftsuppsats, skriven av en japansk läkare som påpekar att det farliga framför allt är de små upprepade slagen. När vi började reagera mot boxningssporten visste vi väl knappast hur farliga just de upprepade slagen är, men man har mer och mer kommit till insikt om detta. Den iakttagelsen har här i Sverige gjorts av bl.a. doktor Silfverskiöld, som även påpekar att den gäller ungdomar i början av sin boxningskarriär. Det är risk för att upprepade skador skall ge permanenta och betydelsefulla lesioner. Det blir också en degeneration av hjärncellerna, säger han, som kan vara en följd av de upprepade slagen. Detta har redan våra läkare här i kammaren berört, och därför behöver jag inte uppehålla mig längre vid det. Men på senaste tiden har det talats mycket om att vårt lands anseende blivit försämrat på grund av den uppmärk samhet som olika boxningsmatcher väcker utomlands.

I varje fall vill jag kunna svära mig fri från varje medansvar i något stöd till en hantering som går ut på att slå fördärvad den mänskliga hjärnan mer eller mindre permanent.» Det var en av regeringens nuvarande ledamöter, fru Alva Myrdal, som fällde detta yttrande. Jag ber, herr talman, att få instämma i hennes yttrande och i den nu föreliggande reservationen.
Herr talman! Jag har sagt att jag inte vidare skulle delta i debatten, men eftersom jag gång efter annan blivit apostroferad får jag väl återkomma — i synnerhet som en av »matchdeltagarna» även påtagit sig domarens uppgift, någonting som vi inom idrotten verkligen är ense om att fördöma oavsett vilken sportgren det gäller. Jag tänker på herr Arvidson, som själv är med i bataljen men samtidigt anser sig ha anledning att förklara någon annan i bataljen deltagande såsom förlorande. Sådana bedömningar får vi väl överlåta åt kammaren i dess helhet. Varför skall boxningens motståndare försöka göra gällande att jag direkt jämfört boxningssporten och andra idrottsgrenar? Den jämförelse jag gjorde var ju att skador bevisligen förekommer i alla sportgrenar; den stora skillnaden är att de som blir skadade 1 boxning automatiskt kommer under läkarkontroll — något som icke alltid är fallet inom de andra idrotterna. Det visar, menar jag, hur boxningssportens företrädare har sett på den här saken. Det är klart att man kan hitta »läskiga» rubriker och exempel på färgbilder som visar personer som på grund av en ögonskada eller någonting annat blöder rejält efter en boxningsmatch. Men inte är det heller någon konst — om nu den saken skall vara avskräckande — att hitta grabbar, t.o.m. flickor, som i samband med idrottsutövning i andra sportgrenar har skadat sig så att de blöder. Visst förekommer det att personer förlorar sina tänder i en ishockeymatch eller i någon annan sport. Intill dess att boxningsmotståndarna är beredda att kriminalisera boxning över huvud taget återstår frågan: Gagnar vi den enskildes intresse — alltså dens som utövar boxning — genom att ta ifrån sporten pengar? Man kan resonera ungefär som herr Sörenson gjorde i sitt inledningsanförande, och då kommer jag till den slutsatsen att man inte kan kriminalisera boxningen. Om man inte kan göra det, skall man inte heller underlåta att ge dessa pengar som ändå hjälper till i försöken att minska de skaderisker som finns och som jag icke har förnekat. Jag upprepar att boxningssporten dock i det avseendet har kommit längre än andra sportgrenar.
Herr talman! Ånej, herr Fälldin, så enkelt är det inte. Herr Fälldin säger att den stora skillnaden är att boxningssportens utövare, om de skadas, automatiskt kommer under läkarkontroll men inte andra utövare av sport. Den stora skillnaden, herr Fälldin, är att boxningssportens utövare tar sikte på att skada. Det gör inte ishockeyspelare och inte fotbollsspelare. Deras uppgift är, som herr Arvidson så målande uttryckte sig, att slå till eller sparka en boll eller en puck men inte att träffa motståndarens huvud eller kropp i syfte att skada. Det är där den stora skillnaden ligger. Herr Fälldin säger vidare att vi skulle kunna kriminalisera hela boxningssporten. Då skulle vi enligt hans mening vara konsekventa. Herr Fälldin gör det enkelt för sig. I svensk lag är misshandel kriminaliserad. Däremot är inte ett vanligt slagsmål kriminaliserat. Man vill inte kriminalisera alltför långt. Vi vill förbjuda proffsboxning, men vi vill inte förbjuda varje form av boxning. Vi vill icke ge statsunderstöd till amatörboxningen från vilken proffsboxningen hämtar sitt material. Det är en mycket stor skillnad, herr Fälldin, mot att begära att vi skulle förbjuda varje form av boxning. Det skulle verkligen bli ett förbud i onödan. Det finns ju småpojkar som boxas med varandra, och det finns folk som slåss. Varje slagsmål är inte kriminaliserat. Om herr Fälldin suttit med i en domstol som nämndeman skulle herr Fälldin vetat att här föreligger en skillnad. Det går inte att kriminalisera allt. Det skulle vara högst olyckligt att göra det.

Herr talman! Eftersom jag har reserverat mig på denna punkt, som gäller frågan om statsmedel till boxningen, vill jag göra några korta reflexioner. Det har redan anförts en del synpunkter på detta och det är onödigt att ta upp kammarens tid med att närmare utveckla ämnet. Jag vill bara helt kort understryka vad som påpekats om skillnaden mellan denna sportgren och andra. Inom boxningen föreligger ett uppsåt som man inte gärna, herr Fälldin, skall försöka bortförklara, ty det är ändå ett faktum. Herr Fälldin hänvisar till att det inom boxningen vidtas så många skyddsåtgärder och att man gör så mycket för denna sport som inte görs för andra sportgrenar. Att man lägger ned dessa kostnader och ansträngningar bevisar alt denna sportgren är mycket farligare. Läkare har deklarerat att de hjärnskador som kan uppkomma i samband med boxning kanske inte ger några verkningar förrän långt efteråt. Jag är för min del böjd för att tro att det är så som denna sakkunskap menar. Jag har nämligen i min närhet en person som fått en hjärnskada — inte i samband med boxning utan i annat sammanhang — och jag har kunnat kon statera att skadan nu sju—åtta år efteråt börjat slå igenom. Jag är alltså fullt beredd att sätta tilltro till vad sakkunskapen uttalar på detta område. Jag tycker att det är egendomligt att de som är så engagerade i denna sport utan vidare låter detta argument falla. Jag har flera gånger tidigare hört ungdomsverksamheten åberopas som argument för boxningen. Jag tycker att få argument är så trista att lyssna till. Herr Birger Anderssons påstående att intagna på en ungdomsvårdsskola blivit mönsterpojkar bara för att de fått tillfälle att boxas tycker jag är en argumentation som slår i luften. Som bekant vandrar en hel del av dessa pojkar ut och in på ungdomsvårdsskolorna, och det är möjligt att den färdighet de fått genom boxningen kommer till användning också i andra, mindre trevliga sammanhang. De 50000 kronor som herr Birger Andersson ansåg vara ett så blygsamt belopp kunde Riksidrottsförbundet ge till andra idrottsgrenar för att befrämja den utomordentliga träning som vi väl alla sätter värde på att ungdomen får i olika sammanhang. Herr Birger Andersson nämnde också att mycket få av de pojkar som boxas drömmer om att bli professionella. Det är mycket möjligt, men det är väl ofrånkomligt att de professionella rekryteras från amatörboxarna. Eftersom det är ett så litet antal av dessa som kan bli professionella, föreställer jag mig att det gäller att samla meriter — ju större meriter man har desto större chans har man att komma med i denna exklusiva klubb. Jag kan inte, herr talman, underlåta att avslutningsvis framhålla att jag har svårt att tro att det massiva engagemang som visats när det gäller att backa upp boxningssporten, grundar sig på ett intresse för boxarna. Jag tror närmast att det är ett intresse för publiken som spelar in. Jag har nämligen i idrottssammanhang tyckt mig finna att det förekommer en hel del egendomliga företeelser när det gäller publiken. Vi har nyligen bevittnat tittarstormar vilka backat upp affärsintressen som bakvägen försökt sätta i fråga riksdagens beslut beträffande reklam i TV. Vi möter ungefär samma egendomliga företeelse i detta sammanhang. På alla andra områden i samhället är vi inställda på att skydda enskilda för skada, men när det gäller boxningen, som inte är något annat än misshandel innanför ringen, är alla engagerade i motsatt riktning. Jag tycker, herr talman, att det förekommer en allmänt stigande brutalisering i vårt samhälle. Vi har allesammans en känsla av att det är svårt att bemästra och komma till rätta med denna, men vi kan väl åtminstone göra det på en punkt där vi har något inflytande, nämligen genom att förvägra boxningen understöd av statsmedel.
Herr talman! Fru Wallentheim har fullständigt missförstått mig. Det var inte fråga om en ungdomsvårdsskola. Det gällde en ungdomsgård i Linköping, och det var ett uttalande av föreståndaren för denna som jag refererade. Denne vittnade om den goda verkan som boxningen hade haft på dessa förut ganska oregerliga pojkar. Det är alltså han som står för det omdömet, inte jag. Jag har citerat honom, men jag tror honom. Fru Wallentheim menar att vi, som är så engagerade för boxningen, till varje pris vill ha kvar detta anslag för att vi skulle på något sätt vilja gynna den publik som besöker de stora boxningsgalorna. Det är emellertid proffsboxningsgalorna som drar de stora publikskarorna, men den saken har vi inte att göra med här.

Herr talman! Efter denna långa debatt med den mängd av kontrastötar, som här har förekommit, skall jag göra ett mycket kort inlägg. Jag tänker stödja reservationen, och jag gör det av följande anledningar. Amatörboxningen är grunden till proboxningen. En boxningsmatch går ut på att deltagarna skall tillfoga varandra viss kroppsskada. Ibland siktar man till knockout, och den medför medvetslöshet, om också bara i tio sekunder. Enligt de medicinska erfarenheterna förekommer hjärnskador, i många fall med men för hela livet. Det gäller också i amatörboxningen. Vi söker att humanisera förhållandet människor emellan. Boxningen innebär ett mått av våld som glorifieras. Det kan inte vara värdigt ett kultursamhälle att riksdagen — om också över Riksidrottsförbundet — skall stödja en sådan glorifiering. Jag ber, herr talman, att få ge min anslutning till reservationen.

Herr talman! Jag kommer inte att säga något om boxning. I skuggan av den boxningsdebatt, som har pågått i många ronder nu, skulle jag i stället vilja säga några få ord om den andra reservationen som är fogad till utlåtandet under denna punkt. Den reservationen bygger på en motion, vari vi motionärer föreslår att det anordnas ett idrottslotteri. Vi har i motionen understrukit idrottens stora betydelse och pekat på de behov som finns, men med hänsyn till det rådande ekonomiska läget har vi ansett att det är klokt att inte gå längre än vad departementschefen föreslagit när det gäller anslag över statsbudgeten. Vi får då söka oss andra vägar när det gäller att tillgodose idrottens berättigade intressen. Detta är motiveringen för att vi föreslagit anordnande av ett riksomfattande idrottslotteri av ungefär samma typ som de nu anordnade teaterlotterierna. I över tio år har sådana lotterier anordnats med mycket stor framgång. De omfattas med mycket stort köpintresse från allmänhetens sida, och de har de senaste åren haft en storleksordning som gjort att de gett ett årligt netto på cirka 6 miljoner kronor. Vi för vår del är övertygade om att det finns utrymme för ytterligare ett stort riksomfattande lotteri. Intresset för lotterier med stora penningvinster har ökat de senaste åren. Det har nämnts från herr Schötts sida, tror jag, att det här blir en ny kundkrets. Vi motionärer har också pekat på detta, och vi är övertygade om att det inte kommer att bli någon trängsel på lotterimarknaden även om det anordnas ett nytt lotteri. Det framhålles ofta att idrotten är vår största folkrörelse, och detta har understrukits även i denna debatt. Cirka 30 procent av vårt folk är på något sätt knutna till den. Men ännu viktigare är att idrottsrörelsen är vår största ungdomsrörelse. Vi bör då på allt sätt hjälpa till och stödja denna rörelse. Vi motionärer har här försökt peka på en ny väg. Jag ber med dessa korta ord, herr talman, att få yrka bifall till reservation b.